Fru talman, ärade ledamöter och åhörare! Johan Löfstrand har frågat mig vilka styrmedel som jag avser att ta initiativ till för att rädda etanolen som fordonsbränsle. I bakgrunden till frågan skriver Johan Löfstrand att avskaffandet av möjligheten till nedsatt förmånsvärde för etanolbilar från den 1 januari 2012 har bidragit till att andelen etanolbilar av miljöbilarna har minskat. Syftet med nedsättningen av förmånsskatten är att stimulera introduktionen av bilar med ny miljöanpassad teknik. När den nya tekniken är etablerad på marknaden finns inte längre behovet på samma sätt. Tekniken i etanolbilarna är i dag väl etablerad, och det är inte mer än marginellt dyrare för biltillverkaren att tillverka en etanolbil än en vanlig bensinbil. Etanolbilarna omfattas emellertid fortfarande av den generella nedsättningen av förmånsvärdet för miljöbilar som innebär att förmånsvärdet för etanolbilar sätts ned till en nivå som motsvarar förmånsvärdet för en jämförbar bensinbil i de fall etanolbilen skulle vara dyrare än vanliga bensinbilar. Vidare skriver Johan Löfstrand att det finns en osäkerhet om hur länge skattebefrielsen för etanolen i E85 kommer att finnas kvar. Så är det inte. Sverige har av EU-kommissionen fått godkänt att befria etanolen och andra biodrivmedel från både energi och koldioxidskatt, så länge som överkompensation undviks, till och med den 31 december 2013, det vill säga nästan två år till. Inom Regeringskansliet pågår nu en översyn av miljöbilsdefinitionen. Inom ramen för denna översyn är en viktig aspekt att säkerställa att det även fortsättningsvis är de bilar som har lägst bränsleförbrukning och utsläpp av fossil koldioxid som premieras. Regeringens långsiktiga prioritering är att Sverige år 2030 ska ha en fossiloberoende fordonsflotta. Regeringen avser att tillsätta en utredning för det fortsatta arbetet med detta, och bedriver även ett långsiktigt arbete med att samordna och utveckla de ekonomiska styrmedlen på energi och klimatområdet, inklusive transportområdet. En av de frågor som behandlas i detta sammanhang är hur stödet till biodrivmedel ska hanteras efter att EU:s statsstödsgodkännande har löpt ut. Regeringen avser att återkomma till riksdagen under 2013 med bland annat förslag till långsiktiga och kostnadseffektiva styrmedel för biodrivmedel på marknaden.

Fru talman! Jag tackar miljöminister Lena Ek för svaret. Ministern säger i sitt svar att syftet med den tidigare nedsättningen av förmånsvärdet var att stimulera miljöanpassad teknik och att stödet inte längre behövs. Men tittar man på statistiken visar den något helt annat. År 2010 såldes det 35 000 etanolbilar; 2011 var siffran 15 000. Tittar man på hur stor marknadsandel etanolbilarna har kan man se en liknande trend. År 2010 hade etanolbilarna ca 12 procent av marknaden; 2011 hade man ungefär 5 procent av marknaden. Under de två första månaderna 2012 ligger siffran på ungefär 3 procent. Marknadsandelen för etanolbilar sjunker alltså hela tiden. Kan man då inte fundera på om stimulansen borde ha funnits kvar? Samtidigt ser vi att försäljningen av dieselbilar ökar. I Stockholmsregionen har antalet dieselbilar tredubblats under de senaste tio åren. Under 2010 var andelen miljöbilar som var dieselbilar över 60 procent. Man ska vara medveten om att det finns stora problem med diesel som fordonsbränsle. I storstäderna har man problem med olika typer av partiklar, och kvävedioxidhalterna i Stockholm och Göteborg ökar. Detta finns dock inte med när regeringen diskuterar hur man ska åstadkomma den framtida fossiloberoende fordonsflottan. Min fråga kvarstår. Hur ska regeringen med den politik och de stimulanser som man i dag har kunna nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030? Ministern sade vidare i svaret att man jobbar på en ny miljöbilsdefinition. Det är bra. Ministern sade: "Inom Regeringskansliet pågår nu en översyn av miljöbilsdefinitionen. Inom ramen för denna översyn är en viktig aspekt att säkerställa att det även fortsättningsvis är de bilar som har lägst bränsleförbrukning och utsläpp av fossil koldioxid som premieras." Ja, det är väl en bra definition. Men om man har väldigt högt ställda mål, det vill säga att vi ska ha en fossiloberoende fordonsflotta 2030, räcker inte denna definition.

Jag frågar ännu en gång: Anser ministern att man kommer att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030? Och vad ska man göra för att stimulera sådana bränslen som inte är fossila bränslen, till exempel etanol?
Fru talman! Jag instämmer kanske inte helt men till stora delar i Johan Löfstrands beskrivning av situationen. Ibland när jag möter industrin frågar den efter långsiktiga styrmedel från regeringens sida. Låt mig upprepa de tre mest långsiktiga styrmedel vi har i dag som också är tre klimatmål. Vi ska minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent till 2020. Det är ett tufft mål som kommer att innebära många svåra beslut i olika samhällssektorer. Vi ska ha en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Det är också ett tufft mål, och det är unikt i världen. Det är ett långsiktigt styrmedel som kommunal upphandling, biltillverkare och regionala trafikplanerare har att förhålla sig till. Det mest långsiktiga styrmedel vi har är att Sverige ska vara klimatneutralt 2050. Det är ett 40-årigt styrmedel. Det innebär att det tar hänsyn till de flesta investeringshorisonter som finns i det svenska samhället i dag. Användningen av etanol har gått ned i Sverige. - Jag tycker inte heller om det. - Det finns olika anledningar. En anledning kanske finns i miljöbilsdefinitionen. En annan anledning är att etanol har fått ett oförtjänt dåligt rykte. Det beror på att många av dem som debatterar de här frågorna inte kan skilja på det som jag brukar kalla finetanol och fuletanol. Fuletanol, amerikansk majsetanol, har en livscykelanalys som är helt förödande. Man använder en och en halv gång mer energi för att producera den energibäraren än man får ut när man använder bränslet. Det är naturligtvis fullständigt vansinnigt ur miljö och klimatsynpunkt. Däremot finns det etanol som tillverkas på ett sådant sätt att livscykelanalysen är alldeles utmärkt, och det är ett av de bästa drivmedel vi kan ha. Det gäller särskilt den etanol som tillverkas i form av kombinatproduktion där man använder fjärrvärme, som i Norrköping, för att koka massan och sedan tar ut etanolen. Om man lägger till ytterligare ett steg för att göra biogas av slurryn skulle det vara helt lysande. Då finns ändå alla näringsämnen kvar och kan användas till gödning eller som ersättning för industriproducerad soja, som vi diskuterade för en timme sedan i en annan interpellationsdebatt. Det finns alltså stora möjligheter att skapa arbetstillfällen och att skapa en bättre miljö och ett bättre klimat. Jag passar på tillfället att göra denna utvikning för att klargöra för åhörarna att vi måste sortera i frågorna när vi diskuterar etanol. Jag tycker absolut att etanolbilar har en plats på den svenska bilmarknaden, åtminstone tills vi är framme vid vätgas som drivmedel; det lär dröja kanske 20-30 år. Vi hanterar nu den här frågan i Regeringskansliet. Vi återkommer till den i VÅP:en och i höst. Ganska snart tillsätts en utredning som på bred front ska titta på hur vi ska nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta.
Herr talman! Det var skönt att höra att miljöministern tycker att etanol har sin plats. I budgeten kan man inte se den kopplingen. Det verkar vara Anders Borg och Finansdepartementet som bestämmer. Det är synd att det verkar vara Finansdepartementet som styr miljöpolitiken i Sverige i dag snarare än Centerpartiet och Lena Ek. Vi kanske ska ha bredare diskussioner om miljöfrågor och ställa interpellationerna till moderata företrädare; det verkar vara där man fastställer miljöpolitiken. Jag tycker att etanolen är viktig. På kort sikt tror jag att etanol är ett av få alternativ för att vi ska kunna minska det fossila oberoendet. När det gäller alternativ som finns i dag och som regeringen stöttar och stimulerar finns det inte tillräckligt med biogas på marknaden för att tillfredsställa behoven. Det kommer att dröja ganska länge innan vi har en elbil som vem som helst kan köpa, och framför allt en elbil som man kan använda på samma sätt och som kommer att ge samma frihet som dagens bilar. Jag tycker att diskussionen om etanol är viktig. Jag håller med om att man kan diskutera vad som är finetanol och fuletanol. I Sverige har det gjorts ganska stora investeringar i att tillverka bra etanol. Jag tycker att det är förödande med den politik som regeringen nu bedriver som innebär att vi inte kommer att ha några etanolbilar i framtiden. Det kommer att medföra att den industri som skapar arbetstillfällen och där aktörer har gjort stora investeringar inte kommer att ha möjlighet att frodas och utvecklas så som man trodde. Regeringen har tidigare sagt att man ska stötta etanolen. Det stora problemet är att det inte finns någon långsiktighet. Regeringen ändrar sig väldigt snabbt. Att ha ett beslut som gäller till 2013 innebär ingen långsiktighet om jag ska köpa en bil som jag kanske ska ha i fem tio år. Det krävs mer långsiktighet, och det krävs spelregler som visar vad regeringen vill. När det gäller etanol är ovissheten stor i dag. Regeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 är faktiskt just ett mål. På frågestunden i går verkade det som om Lena Eks kollega Anna-Karin Hatt har ändrat sig. Hon konstaterade att detta inte är ett mål utan en vision. Det är kanske dit vi är på väg. Regeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 har gått från att vara ett mål till att bli en vision. Den politik som man bedriver just nu visar att så är fallet. Hur ska vi stimulera så att etanol fortsätter att vara ett bränsle? Tror Lena Ek att vi kommer att lyckas uppnå målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030?
Herr talman! Jag börjar från slutet i Johan Löfstrands inlägg. Jag tycker precis tvärtom - det finns alldeles för lite visioner i svensk politisk diskussion. Jag skulle vilja se mycket mer av det. Vi ska naturligtvis ha fasta mål, nyckeltal och uppföljningar och allt annat. Vi bör försöka tänka oss in i hur Stockholm kommer att se ut 2030 och vilken ökad livskvalitet det kommer att innebära när vi har nått målet om en fossiloberoende fordonsflotta. Det innebär ett helt annat slag av biltrafik och kollektivtrafik, en helt annan luftkvalitet och mycket högre livskvalitet. Det är fascinerande att tänka i de banorna och försöka föreställa sig hur Stockholm kommer att se ut då. Det är ett exempel, ett annat är att föreställa sig hur det kommer att se ut i övre Norrlands inland när vi ska organisera samhället så att man kan bo och leva där, när ungdomar kan ta sig till aktiviteter och man kan ta sig till arbeten och utbildningar. Vi kan också försöka föreställa oss hur vi använder it och nya transportmedel. För mig är det nerven i politiken, att försöka åstadkomma en sådan samhällsomvandling. Inför vårpropositionen och inför den stora budgetpropositionen i höst diskuterar vi nu hela konceptet med alternativa bränslen, miljöbilsdefinitioner och hur det ska bädda för målet om en fossiloberoende fordonsflotta. Det hjälper oss naturligtvis med klimatmålet 2020, att dra ned med 40 procent. Vi kommer att ge etanolen goda förutsättningar att vara viktig på bränslesidan även i fortsättningen. Jag kan hålla med om att det i miljöbilsdefinitionen har varit extra tungt just för etanolbilarna. Mitt mål är att se till att det blir en rebalansering mellan de olika bränsleslagen så att etanolen får bättre villkor. Eftersom Johan Löfstrand också tog upp frågan om dieselbilar vill jag säga att gränsvärdena för dieselbilar kommer att skärpas både i Sverige och genom gemensam EU-reglering 2014. Det är ganska tuffa krav. En halvering av gränsvärdet av kväveoxider från dieselbilar 2014 genom EU-reglering kommer att betyda att dieselbilarna kommer att se mycket annorlunda ut i fortsättningen. Det tror jag är bra. Herr talman! Jag återkommer i nästa inlägg till frågan om luftpartiklar.
Herr talman! Jag tackar för detta svar. Det är skönt att höra att miljöministern ändå ser problem i den politik som regeringen för. Tittar man på statistiken är det mycket uppenbart. Jag ser fram emot regeringens kommande förslag om en ny miljöbilsdefinition. Jag hoppas att man där kommer att fokusera på att stimulera de icke fossila bränslena. Jag hoppas att man fokuserar på att faktiskt lyfta in andra saker än bara hur mycket koldioxid ett fordon släpper ut. Det finns, som miljöministern nämnde och som jag nämnde tidigare, andra hälsoaspekter kring partiklar och annat. Om vi ska nå det mycket ambitiösa målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 handlar det faktiskt om att vi måste ta ett ordentligt kliv framåt. Jag stod här i kammaren i förrgår och diskuterade övergripande miljömål. På alla områden har regeringen ställt upp mycket höga mål. Men det finns ingen politik. Jag hoppas att regeringen och ministern kan lägga fram konkreta förslag på hur man ska lyckas. Den miljöbilsdefinition och de stimulanser som nu finns räcker inte. De motverkar snarare syftet att få en fordonsflotta som ska klara framtidens utmaningar och krav. Jag ser fram emot att fortsätta denna diskussion och detta samtal med miljöministern. Jag tror nämligen att vi har mycket kvar att göra innan vi når detta mål, eller om det har blivit en vision från regeringens sida. Vi får väl se.
Herr talman! Jag ser fram emot det arbete som pågår i Regeringskansliet med vårpropositionen, med budgetpropositionen och med en miljöbilsdefinition. Det kommer att bli mycket viktiga steg för att nå det i regeringsförklaringen angivna målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Vi har fler bränslen än finetanolen som vi ska använda i fortsättningen. Jag tror att det finns en stor potential för att utveckla produktion av biogas. Vi kan notera att även om supermiljöbilspremien diskuteras mycket har den ändå startat bättre än förväntat. Jag hoppas att det också ska gå bra. När det gäller definitioner, bilskattefrågor och så vidare är jag mycket inspirerad av det franska systemet som kallas bonus-malus. Det bygger på polluter pays principle, alltså att de tyngre fordonen får högre avgifter. Fordon med stora utsläpp får större avgifter, vilket i sin tur subventionerar de fordon som är mer miljövänliga. Jag tycker att det är mycket inspirerande att titta på olika internationella exempel. Jag har som miljöminister lanserat mitt stora arbete med klimatfrågorna - Färdplan 2050 - där vi sektor för sektor ska titta på vad som händer framöver och hur vi är på väg att nå de tuffa svenska klimatmålen. Jag hoppas att vi ska kunna fortsätta diskutera denna fråga också inom ramen för Färdplan 2050. Jag vill också tacka för en mycket inspirerande interpellationsdebatt.